Herr talman! Herr Carlshamre säger att ingen kan bestrida att det finns en massa smörja. Det har han naturligtvis alldeles rätt i. Men då må det väl ändå vara tillåtet att säga att det får vara någon måtta på smörjan och att det måste finnas ett ansvar; man får inte sumpa ned sig hur mycket som helst i fråga om det man sprider. Vi har sagt att det bör skapas garantier för valfrihet och mångsidighet i kulturutbudet, och vi har även talat för en ökad insyn och påverkan. Kulturrådet har i sitt yttrande anfört en rad synpunkter på frågan hur man skall föra de kulturella aktiviteterna ut till människorna. Vi har anledning att hoppas att det skall ge resultat. Men jag är övertygad om att man samtidigt på den kommersiella sidan kommer att göra allt vad man kan för att få publik för också sin smörja — som herr Carlshamre kallade det. Sedan tog herr Carlshamre upp utskottets ingress till referatet av bl.a. massmedieutredningens yttrande: ”Utan att det direkt bestrids att de i motionen angivna problemen finns kommer en viss tveksamhet inför nyttan med den föreslagna utredningen fram i fem remissvar.” Herr Carlshamre menar att den formuleringen inte överensstämmer med vad massmedieutredningen framhållit.

Jag vill försäkra herr Carlshamre att när vi i utskottet behandlat denna fråga, så har vi diskuterat den mycket ingående. Vi har också ett mycket gott syfte med detta betänkande.

Jag vill i likhet med fru Mogård yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Det enda sammanhang då en pågående utredning uttryckligen brukar säga ifrån att en ifrågasatt ny utredning inte behövs är då den nya utredningen klart faller inom det utredningsarbete som redan pågår. Men kärnan här är att massmedieutredningen har tagit upp innehållet i motionen till ett sakligt bemötande och avvisar varje tanke på åtgärder i den riktning som förutsätts i motionen. Det är det viktiga i massmedieutredningens yttrande. Jag vill också påpeka, herr talman, att massmedieutredningen förvisso inte är ensam om att avstyrka detta förslag — andra remissinstanser gör det i kanske ännu klarare ordalag när det gäller själva utredningsuppdraget. Då säger kulturutskottet att de remissinstanser som avvisat tanken på en utredning är de som har begränsat sig till det egna intresseområdet. Det är klart att man kan se saken så, om man tar begreppet intresseområde i mycket vidsträckt mening. Men tag exempelvis Publicistklubben. Dess intresseområde får väl ändå anses vara kulturlivet. Så särskilt begränsat kan väl ”det egna intresseområdet” här inte sägas vara.

Herr talman! Jag hade faktiskt inte tänkt ta till orda i denna fråga med hänsyn till den hyggliga behandling som motionen fått dels av remissorganen, dels av kulturutskottet, som enhälligt vill ge Kungl. Maj:t till känna vad som anförs i skrivningen. Det innebär på det hela taget en anslutning till vad som anförs i motionen. Men när nu herr Carlshamre vill påstå att vi är inne på funderingar att åstadkomma en styrning av kulturlivet, är detta en total missuppfattning. Vi begär en analys på detta område. Det förekommer redan tendenser till en styrning inom den privata sektorn som är ganska allvarliga och påtagliga, och det var ju därför motionen skrevs. Utskottet kan som dess ärade ordförande också hänvisade till stödja sig på en rad betydande remissorgan, som har givit sitt klara tillstyrkande. Herr Carlshamre ville inte nämna dem här, men jag kan ju nämna några av dem. Det är Svenska riksteatern, filmutredningen och Svenska filminstitutet. Vidare Konstnärliga litterära yrkesutövares samarbetsnämnd — som kommit med ett av de kraftigaste tillstyrkandena till utredningskravet — Svenska journalistförbundet. Svenska bokhandlareföreningen, Arbetarnas bildningsförbund, Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet, Folkets hus-föreningarnas riksorganisation. Alla dessa och ytterligare en del remissinstanser går på direkt tillstyrkande. Sedan finns det sådana som anser att man kanske bör utreda frågorna i annan ordning, och det är också mycket betydande remissorgan. Nej, herr Carlshamre, det är ingalunda fråga om att vi vill begränsa konkurrensen eller om att vi vill åstadkomma en styrning. Vi vill få fram en analys av vad som egentligen sker i vårt eget samhälle, men också av vad som sker utanför våra gränser, med den konkurrenssituation som har uppstått i vårt land under senare år. Motionen har skrivits av mig och mina medmotionärer, herrar Arne Gadd i Uppsala och Wiklund i Härnösand. Den lämnades i januari månad. Sedan dess har den tidningsmonopolistiska utvecklingen fortsatt. Göteborgs Handelsoch Sjöfarts-Tidning är det senaste offret. Svenska journalistförbundet har också presenterat ett handlingsprogram, där man aktualiserar frågan om samhällsägda tryckerier för att kunna garantera det fria ordet i framtiden. Det allra senaste exemplet på vad som händer på den kommersiella kultursektorn är Dagens Nyheters köp av Svensk filmindustri. Det är ett hälsotecken att de anställda inom Dagens Nyheter och Expressen har reagerat mot dessa monopoliseringssträvanden på det fria ordets och kulturskapandets områden. Detta är tre nya fakta som inträffat sedan vår motion lämnades i slutet på januari — för tio månader sedan. En utredning som skall syssla med den kommersiella kultursektorn tvingas röra sig över vida fält, områden som hittills inte tillräckligt blivit analyserade i offentliga utredningar. Vi har fört fram utredningskravet för att vi inte skall bli offer för den aningslöshet som är en av åsiktsdirigeringens förutsättningar. Det finns varnande exempel på vart en sådan aningslöshet kan leda. Ett av dessa är Axel Springers expanderande verksamhet i Västtyskland, en utveckling som kan bli en parodi på en levande demokrati. Att expandera och dominera en marknad ligger i de kapitalistiska bolagens egen lyckomoral. Detta har vi kunnat acceptera på många områden. Men — som det sagts här tidigare — det är förfärande, om en sådan trångsynthet får genomslagskraft på opinionsbildningens och kulturlivets områden. Blir sedan dessa imperier ärftliga, kan riskerna bli än större. Detta understryker behovet av att all makt måste kontrolleras och avvägas. De ekonomiska krafternas fria spel är ett talande uttryck. Det handlar verkligen om spel — ett hasardspel om makt och människor. Det finns exempel. Den kommersiella kultursektorn drar med sig en lång rad problem som endast rapsodiskt behandlas såväl i motionen som i utskottsbetänkandet. De många och utförliga remissvaren utgör en ganska fyllig katalog över dessa problem. De omfattar 106 stenciler. De flesta remissvaren går i positiv riktning. Jag skall därför endast ta ett enda — det mest aktuella exemplet — på vad det här gäller att komma till rätta med. Det exemplet är Dagens Nyheters köp av Svensk filmindustri. Den 21 november gav direktören i Dagens Nyheters AB, Gustaf Douglas, i en intervju i Expressen klart uttryck för Bonnierkoncernens vilja till dominans på åsiktsspridningens område. De ekonomiska kalkylerna ligger naturligtvis i bakgrunden — en verksamhet som man väntar skall ge mer guld i kassakistan. Detta affärstänkande ligger också i linje med vad direktör Lukas Bonnier framhöll i en intervju i Dagens Nyheter den 1 oktober. Han förklarade att det vore lättare att klara en enskild kassett-TV-satsning under en borgerlig regering. Storfinansen spelar som bekant på många strängar. Den store läromästaren herr Axel Springer i Tyskland har visat att han kan driva såväl tidningsaffärer som kassett-TV-verksamhet i förening med lönsamma hönserier. Lönsamhet är nyckelordet! Om det var dessa fenomen som föranledde DN-reportern att påpeka att det kommit in en massa direktörer som med lika stort intresse säljer kompostpåsar som tidningar vet jag inte. Men reportern ställde frågan: ”Behövs det inte moral i den här branschen också? ” Direktör Lukas Bonniers svar är belysande. Han svarade: ”Visst är det en risk, trots allt, men det ska vägas vid risken att liksom Handelstidningen benhårt hålla sig kvar vid en tradition som är överlevd. Personlig moral.

Herr talman! Om man tar herr Palms ord precis för vad de var nu, har han ju släppt halva yrkandet i sin motion. Här talar han uteslutande om att vad vi behöver är en analys av ett faktiskt läge. I motionen står i hemställan att riksdagen skall anhålla om utredning och förslag till åtgärder som motverkar maktkoncentrationen inom den kommersiella kultursektorn — alltså inte bara analys, utan också åtgärder. Det vore väl förresten egendomligt annat. När begär vi någonsin en utredning utan att ha något syfte? Vad skall nu utredningen leda fram till för åtgärder och resultat? Jag vill fråga herr Palm: Kan man tänka sig någon form av åtgärder för att sanera det privata kulturutbudet utan att detta får formen av styrning och kontroll? Motionärerna har sagt att styrning och kontroll icke skall ifrågakomma — där citerar man kulturrådet — på den offentliga sektorn. Och man säger tidigare i motionen att det inte behövs när det gäller Sveriges Radio. Många av dem som deltog i den närmast föregående debatten här ansåg kanske att det skulle behövas åtskilligt av styrning och kontroll för att rensa ut smörjan ur detta public-service-företag. — Men det skall man inte göra. Men när vi kommer till den privata kultursektorn, då efterlyser man åtgärder för en sanering. Jag frågar: Finns det någon annan form av åtgärder än styrning och kontroll? För det kan ju inte vara den sortens åtgärder som pressutredningen sysslar med, att man skall styrka och stödja de företag som redan är verksamma för att undvika monopolisering. Då behövs det ingen ny utredning; det finns redan en utredning om det. Här krävs alltså en ny utredning som skall sanera det privata kulturutbudet. Vad är det då fråga om för sorts åtgärder som inte går in under rubriken styrning och kontroll, herr Palm?
Herr talman! Det är alldeles uppenbart, och det framgår också av remissvaren, att vi saknar en genomlysning av dessa frågor. Det måste vara förutsättningen för de åtgärder som kan bli aktuella. Och vi som har deltagit i utredningsarbetet vet att nog kommer de åtgärderna att aktualiseras under arbetets gång. Koncentrationsutredningen är ju ett enda stort analysarbete i ett första skede, där man ser över en rad väsentliga områden. Den här sektorn har man inte rört vid, och det framgår också av remissvaren att det kan vara på tiden att se över hur dessa grupperingar sker och vilka konsekvenser det får. Man måste vara uppmärksam mot den monopolistiska utveckling som pågår, och jag sade i mitt anförande att utvecklingen i Västtyskland — med Axel Springers ökande makt och med det förhållandet att massmedia ger sig in på en rad olika verksamheter — i varje fall har oroat mig. Jag vill fråga herr Carlshamre: Är inte herr Carlshamre oroad för ett sådant perspektiv där tidningsföretag bedriver kasett-TV-produktion och distribution och där man får sådana svårigheter med sina vinster så att man placerar en del av sina vinster i hönserier och annan verksamhet? När företag börjar få den dominansen på en marknad — vi har liknande fenomen i vårt eget land — då kan det vara skäl att titta på det hela. Vi står trygga och säkra i den här bedömningen. Vi har så många tunga remissorgan bakom oss som begär att något skall ske, så det är ingen överloppsgärning att nu fatta beslut om att vidta de åtgärder utskottet föreslår.
Herr talman! Jodå, jag är lika oroad som herr Palm över monopoliseringstendenserna. Det är bara det att jag är ännu mera skrämd inför tanken på någon sorts statlig nämnd eller styrelse som skall sitta och fatta beslut om vem som skall få ägna sig åt den ena eller andra sortens kulturutbud och vad detta kulturutbud skall få lov att innehålla. Det måste till sist bli fråga om detta. Herr Palm visar sig ha en ingående kunskap om det man begär utredning om. Han stod och höll en liten föreläsning för oss om hur det har gått i Stockholm och Göteborg, om familjerna Bonnier och Hjörne och deras gärningar. Han vet ju detta! Det behövs ingen utredning för att han skall få veta det faktiska läget. Men han vill ha åtgärder, skriver han i sin motion, för att ändra på det. Jag vill fortfarande ha reda på — jag fick inte ett ord om det nu heller — vad det är för tänkbara åtgärder som icke innebär styrning och kontroll. Skall vi förbjuda en tidningsägare att t.ex. börja producera kassetter? Det kan hända att vi skall göra det. Men nog är det i så fall fråga om styrning och kontroll. Jag vill ha ett mycket bestämt besked på den punkten: Skall på den offentliga sektorn och i fråga om Sveriges Radio kulturutbudet få ske fritt utan styrning och kontroll medan vi på den privata sektorn skall ha styrning och kontroll? Vad skall i så fall den kontrollen syfta till och hur skall den utformas?
Herr talman! Jag skall inte ge mig in på den debatt som rör Sveriges Radio — den är passerad nu — men där pågår ständiga utredningar inom den egna verksamheten och det har också sagts i den debatt som fördes här för någon timme sedan. Jag har nu sagt det upprepade gånger att vi vill vara uppmärksamma på den monopolisering som i fortsättningen sker på det här området. Herr Carlshamre tycks vara nöjd med att notera att det finns tidningsägarfamiljer som har en dominans — sedan är saken klar. Men det är intressant att se vad som skall ske fortsättningsvis. Vill man fortsätta att investera i mera av åsiktsindustrier, som exempelvis kassett-TV-industrin innebär? Det är väl en sådan utveckling som en utredning blir tvungen att ta ställning till. När herr Carlshamre ställer så många frågor får jag en känsla av att han bara hunnit läsa igenom remissyttrandet från den utredning som han själv tillhör. Han har tydligen inte brytt sig om att läsa de andra upp mot 20 remissorganens yttranden. Om herr Carlshamre läser dessa, får han svar på en del punkter.

Herr talman! Utan att i dag gå in i någon lång diskussion i denna fråga vill jag bara konstatera att det spörsmål som tagits upp i motionen 448 av herr Palm m.fl. är mycket viktigt. Det är något som blir mer och mer brännande allteftersom tiden går. Nyligen timade händelser, som herr Palm belyste i sitt anförande, förstärker ytterligare argumentationen i hans motion. Dessutom vill jag helt kort konstatera att det är typiskt och avslöjande att man på vissa håll inom just moderata samlingspartiet nu inte anser sig kunna biträda kulturutskottets enhälliga hemställan att riksdagen som sin mening skall ge till känna för Kungl. Maj:t vad utskottet anfört. Kulturutskottet har ju med stöd av en mycket omfattande remissbehandling och efter ingående diskussioner kommit fram till en mycket moderat skrivning. Den innebörd jag här lagt in i ordet ”moderat” får absolut inte förväxlas med den mening det har i partibeteckningen moderata samlingspartiet. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Herr Palm sade i sitt första inlägg att han egentligen inte hade tänkt gå in i den här debatten. Jag förstår honom — det är något av en triumf om han kan smyga på riksdagen en motion av det här slaget med minsta möjliga meningsutbyte omkring den. Det är också mycket betecknande att jag trots att jag nu har frågat två gånger inte har fått aningen av ett svar på vad det är för åtgärder herr Palm kan tänka sig och på vilket sätt de faller utanför rubriken styrning och kontroll. Ty hade herr Palm upplyst utskottet och riksdagen om vart han egentligen syftar, hade vi självfallet inte haft ett enhälligt utskottsbetänkande. Det står alldeles klart för mig att inte alla av utskottets ledamöter har åsyftat att vi skall styra och kontrollera det privata kulturutbudet. Men det står helt klart när man läser herr Palms motion och hör honom tala att det är dit herr Palm syftar. Det är en sådan motion som utskottet rekommenderar riksdagen att bifalla.
Herr talman! Än en gång: Vi avser att åstadkomma ett ingrepp mot den åsiktsmonopolism som kan växa fram om den nuvarande utvecklingen får fortgå ohejdat. Jag hoppas att det svaret räcker.
Herr talman! Nej, herr Palm, det räcker inte. Vad vi måste få en uppfattning om är nämligen vilken typ av ingrepp det handlar om. Vad är det för sorts förbud, regleringar och styrning när det gäller kulturutbudet som det handlar om? Ett ingrepp mot monopolismen kan vi alla vara med om, om kravet bara klart formuleras på det sättet. Men jag — och åtminstone några med mig — är inte beredda att betala det pris som består i att börja tumma på rätten att fritt sprida de kulturyttringar man själv önskar föra ut. Ty börjar vi — liksom när det gäller tryckfriheten — att tumma på ett hörn av den rätten vet vi icke var det slutar. Jag rekommenderar än en gång herr Palm att läsa vad som skrivits av hans meningsfrände Sven Lindqvist, som har detta mycket klart för sig.

Herr talman! I skatteutskottets betänkande nr 61 behandlas ett förslag från Kungl. Maj:t, bl.a. om ändring i förordningen om bidrag till vanföra ägare av motorfordon. Propositionen är föranledd av en ändring i vägtrafikförordningen och är närmast att anses som en administrativ uppföljning av de ändrade bestämmelserna där. Man har emellertid, när man gjort en sådan administrativ ändring i 3 §, fört in en bestämmelse som innebär en reell ändring för de berörda handikappade med motorfordon. Genom vägtrafikförordningens ändrade bestämmelser öppnas en möjlighet att hjälpa de handikappade som har dieseldrivna motorfordon att helt slippa den belastning som skattepålagan innebär. Men därigenom ändrar man alltså förhållandet mellan den som har bensindrivna motorfordon och den som har dieseldrivna motorfordon.

Nu har utskottets majoritet i sin skrivning gjort det litet för enkelt för sig. Man konstaterar att det är ostridigt att förslagen i propositionen i förening med tidigare beslutade åtgärder innebär att det blir väsentligt förmånligare att ha en dieseldriven bil än att ha en bensindriven. Det konstateras att frågan har relativt liten betydelse — av de 9 000 skattebefriade handikappfordonen är det för närvarande bara 35 som är dieseldrivna. Till det vill jag genast säga att om det är en större eller mindre minoritet som förändringar i olika avseenden berör så spelar det mindre roll, för man skall se upp med sådana saker ändå. Utskottet fortsätter att säga att visserligen kan den här ändringen leda till en övergång från bensindrivna till dieseldrivna bilar, och om det blir så får Kungl. Maj:t ha ögonen på detta och föreslå en ändrad bestämmelse. Men utskottsmajoriteten konstaterar att det inte kan innebära några merkostnader för staten om man ökar den bensinmängd som utgör grunden för bidragen. Genom de ändrade bestämmelserna blir det helt obeskattade fordon om de handikappade övergår från bensin till diesel. Därför kan det inte vara någon större ekonomisk fråga. Man säger också att valfriheten inte helt skall nonchaleras, utan det ligger nog någonting i detta som kommer fram i motionen. Så säger man till sist att det nuvarande bidragssystemet med 480 liter för bensindrivna fordon bygger på en statistik från 1958, och den är kanske inte så tillförlitlig nu. Redan handikapputredningen har klarat ut att det sannolikt är så — och det kan nog vem som helst förstå — att körsträckorna har blivit längre för de handikappade sedan 1958. De har blitt det för vss icke handikappade, och då är det ganska naturligt att detsamma gäller för de handikappade. Det finns alltså enligt utskottet åtskilliga skäl som talar för att det här var en i och för sig ganska vettig motion. Utskottet säger också att det hyser en viss förståelse för de i motionen framförda synpunkterna, men propositionen är lagd — kungsord är kungsord — och utskottet finner inte någon anledning att ändra vad där står.

Jag tycker för min del att det är höjden av konungslighet att framföra dessa synpunkter — ana att här behövs en ändring men säga att en sådan kan utskottet inte föreslå, utan det är Kungl. Maj:t som får återkomma när verkningarna blir uppenbara. Nu är utskottsbetänkandet inte enhälligt, utan det finns en reservation i vilken man tar upp det resonemang som ligger bakom motionen. Reservanterna påpekar att det kan dröja innan handikapputredningens förslag framläggs och möjliggör en mera genomgripande förändring av förhållandena. I andra sammanhang har jag och många med mig bl.a. fört fram tanken att vi så fort vi kan måste försöka få en bättre färdtjänst för de handikappade.

Reservanterna påpekar att det måste bli fråga om ett provisorium, när man ger sig in på dessa skatteregler, och det är självklart. Vi löser inte dessa problem genom att ändra skattereglerna, och det har även handikapputredningen förklarat. I reservationen framhålls emellertid att handikapputredningen räknar med ett bilkostnadsbidrag på 500 kronor per bil vilket inte motsvarar de 900 liter som det enligt motionen blir fråga om utan snarare 700 liter, och reservanterna ansluter sig till den sistnämnda siffran.

De handikappade är ju också mycket mer beroende av både färdtjänst och egen bil än de flesta av oss. Jag yrkar alltså, herr talman, bifall till reservationen vid utskottets betänkande.

Herr talman! Jag skall inte ta upp någon diskussion med herr Hamrin — utskottet har ju skrivit ytterst välvilligt och herr Hamrin har redogjort för utskottets synpunkter samt redovisat varför utskottet inte har tillstyrkt motionen. Det har f. ö. inte heller reservanterna gjort. Utskottets skrivning är nära nog ännu mer välvillig än själva motionen, men det är ju inte så underligt att utskottet inte yrkar bifall till en motion när hela frågan inte är klar och utredd i alla dess konsekvenser. Vi har skrivit att vi sympatiserar med och har förståelse för motionen, men vi anser oss inte kunna vara med om att höja bidragsunderlaget. Vi menar att vi får avvakta resultatet av handikapputredningen och ta slutlig ställning när vi bedömer den utredningens betänkande. En motionär kan ju kosta på sig att yrka nära nog vad som helst. En av mina partikamrater, som också var motionär, sade till mig: I princip anser jag att alla motioner bör avstyrkas. Det hade han säkert rätt i, ty i regel är motionsyrkanden inte utredda på sådant sätt att kammaren bör bifalla dem.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
Herr talman! Om herr Brandt och skatteutskottets majoritet följer den regeln att alla motioner bör avstyrkas, så kan jag förstå den bristande logiken i majoritetens skrivning. Men dess bättre har man inte samma uppfattning i de flesta andra utskott, utan där kan det faktiskt förekomma att en vettig och klok motion i en fråga mycket väl kan tillstyrkas. Jag hoppas att skatteutskottet så småningom kan komma fram till en liknande inställning. I det fall det här gäller finns helt enkelt ingenting att utreda. Vi vet att 480 liter bensin är lika med 340 kronor i skatteåterbäring, likaså vet vi att handikapputredningen har ett förslag att bilkostnadsbidraget skall bestämmas till 500 kronor per bil och år, vilket motsvarar ungefär 700 liter. Motionärerna, som jag erkänner är socialt medvetna, har föreslagit uppräkning till 900 liter bensin, vilket gör cirka 650 kronor i återbäring för var och en. Alla vet att detta är ett provisorium. Men vad vi inte vet är när vi kan få en definitiv lösning på dessa frågor; den saken är beroende av när handikapputredningens betänkande resulterar i ett förslag från Kungl. Maj:t. Så mycket vet vi ändå av erfarenhet att det lär dröja innan de här frågorna har färdigbehandlats, och det finns ingen anledning att under utredningstiden missunna de handikappade med bensindrivna fordon ungefär samma fördel som handikappade med dieseldrivna fordon nu har. Så enkelt är faktiskt förslaget.
Herr talman! Det finns tillfällen då även skatteutskottet tillstyrker motioner, men jag skall gärna erkänna att det är ganska sällsynt. I regel är motionerna i skatteutskottet av en annan karaktär än motionerna i många andra utskott. Om någon exempelvis motionerar om en flaggstång på riksdagshuset, så fordrar det inga särskilt stora utredningar. Men så enkla motioner får vi mycket sällan i skatteutskottet. Där är det i stället fråga om att skaffa fram pengar till utgifter eller att ändra skattesystemet e. d., och det kan man inte göra utan vidare. Jag vill i alla fall medge att man inte skall följa principen att avstyrka alla motioner; det gör vi inte heller. Men den här motionen har inte behandlats annorlunda än alla andra. Vi inom utskottet har inte verkan av förslagen lika klar för oss som motionärerna har. Om vi nu skall diskutera förslaget mera ingående vill jag säga att det finns en massa invalider här i landet som över huvud taget inte får någon bil. Skall man dra upp orättvisor olika handikappade emellan så kunde man lika gärna tala om dem som kanske aldrig ansöker om en bil fastän de behöver en och varken får dieselolja eller bensin. Men det är en sak för sig. Motiveringen till att vi inte tillstyrkt förslaget är inte att det är omfattande — det medger vi att det inte är — utan att vi vill ha klart för oss vad det innebär innan vi ändrar på förhållandena.
Herr talman! Nu anfördes det nya skäl av herr Brandt, som jag måste uppehålla mig något vid. Ett var ekonomiskt. Jag har redan sagt att förslaget skulle innebära en merbelastning på statens budget med 1 miljon. Det är pengar — jag erkänner det. Men när man rätt som det är har möjligheter att skaka fram 2,5 miljarder — vilket jag inte motsätter mig — tycker jag att det borde finnas plats för den miljon som det här är fråga om, speciellt som avsikten är att inte förrycka balansen mellan dem som har dieseldrivna och dem som har bensindrivna fordon. Enligt utskottsbetänkandet vill inte heller herr Brandt att man skall förrycka den balansen. Skälet är alltså att vi vill undvika effekten att handikappade med bensindrivna fordon övergår till dieseldrivna bilar. Det tycker jag är ett fullgott skäl. Jag tror för min del att det är fråga om ett rent förbiseende i propositionen. Det har utskottsmajoriteten också insett. Men propositionen är skriven, och den kan utskottet tydligen inte ändra i.

Herr talman! Det lagförslag som riksdagen nu har att ta ställning till innehåller flera betydelsefulla nyheter i fråga om förfarandet vid våra allmänna domstolar. Huvudpunkterna i förslaget är vid det här laget väl kända. I mål där tvisteföremålets värde inte överstiger hälften av basbeloppet skall tillämpas ett förenklat rättegångsförfarande. Det hela är utformat så att den enskilde skall kunna föra sin talan utan juridiskt biträde. För att detta skall bli möjligt tilldelas domstolen en mer aktiv roll i förfarandet än den har enligt nuvarande rättegångsbalk. Domstolen skall bland annat vägleda parterna vid talans utförande samt se till att tvistefrågorna blir klarlagda och målet utrett efter vad dess beskaffenhet kräver. Nuvarande huvudregel, att den som förlorar målet skall ersätta motparten dennes kostnader, behålls. Genom förslaget begränsas emellertid ersättningsskyldigheten till absolut nödvändiga kostnader. Kostnad för juridiskt biträde ersätts bara i mycket begränsad utsträckning. Möjligheten att överklaga domstols avgörande inskränks. Talan mot tingsrätts avgörande får fullföljas endast i vissa särskilt angivna fall, t.ex. om prejudikatintresse föreligger. Grundtanken bakom förslaget är att skapa ett mindre kostnadskrävan de förfarande i mindre tvistemål utan att rimliga krav på rättssäkerhet eftersätts. För närvarande går bara en liten del av alla de rättsliga tvister som uppstår på olika områden till allmän domstol. Jag tänker bl.a. på tvister mellan näringsidkare och konsument angående förvärv av vara eller tjänst för enskilt bruk. Eftersom nuvarande tvistemålsförfarande är både dyrt och tidskrävande är det också förklarligt att tvister av vardagligt slag görs upp utom rätta. T. o. m. i fall där tvisteföremålets värde uppgår till flera tusen kronor framstår det i allmänhet inte som ett realistiskt alternativ för den enskilde att vända sig till domstol. Men detta innebär i sin tur att den enskilde ofta måste träffa en uppgörelse utom rätta på sämre villkor än han skulle ha kunnat erhålla, om ett förenklat förfarande vid domstol stått honom till buds för att lösa tvisten. Nuvarande ordning medför således ett allvarligt rättssäkerhetsproblem. Det råder knappast delade meningar om behovet av den reform som föreslås i propositionen. Det torde också råda långtgående enighet om vilka vägar som skall beträdas, om man vill förbättra den enskildes möjligheter att hävda sin rätt inför domstol. Den kritik som har riktats mot förslaget gäller huvudsakligen enskildheter. Den går emellertid också ut på att de föreslagna förenklingarna i nuvarande processordning är betänkliga från rättssäkerhetssynpunkt. I denna del vill jag framhålla att kritiken är missvisande när den ställer det föreslagna förfarandet mot rättegångsbalkens noggrant reglerade procedur. Det är givet att reformen på vissa punkter lämnar mindre garantier än nu gällande regler för att ett materiellt riktigt avgörande kommer till stånd i en påbörjad process, men man kan inte stanna vid en så begränsad jämförelse. Till bilden hör också alla de fall där nuvarande ordning av kostnadsskäl inte är användbar och alltså inte ger någon rättssäkerhet alls. Som jag framhållit i propositionen måste en avvägning göras mellan intresset av att upprätthålla bästa tänkbara garantier för ett riktigt domstolsavgörande i varje enskilt fall och intresset av att åstadkomma ett snabbt och kostnadsmässigt rimligt och därigenom också någorlunda ofta anlitat domstolsförfarande. Utskottsminoriteten uttrycker viss oro för reformens verkningar i rättssäkerhetshänseende och hänvisar bl.a. till bristen på formella föreskrifter om förfarandets utformning. Man vill se förslaget i dess helhet som en grundval för försöksverksamhet och framhåller att en omprövning bör ske senast inom tre år. Jag delar inte reservanternas oro för reformens verkningar. Jag finner det naturligt att ett förfarande som skall passa skiftande situationer och innebära en snabb och enkel handläggning inte tyngs av en detaljerad reglering. Som betonas i propositionen ger den föreslagna ordningen utrymme för en mycket flexibel tillämpning. Enklare mål kan i allmänhet avgöras på ett formlöst och smidigt sätt. I mer komplicerade mål lär handläggningen komma att nära ansluta sig till det ordinära tvistemålsförfarandet. Enligt min mening torde en sådan ordning inte innebära några risker från rättssäkerhetssynpunkt. Jag är övertygad om att tillämpningen kommer att ske med omdöme och ansvar vid de allmänna domstolarna. Vad jag nu har sagt utesluter givetvis inte att frågan om förfarandets utformning tas upp på nytt när man vunnit närmare erfarenheter av detta. Man får här, liksom i andra situationer då man prövar en ny processuell reglering, följa utvecklingen och se, om förfarandet behöver justeras i något eller några avseenden med hänsyn till vad som kommer fram vid tillämpningen. Jag har därför i propositionen understrukit att reformen i viss mån kan ses som en försöksverksamhet. Samma uppfattning har lagrådet gett uttryck för. Vid vilken tidpunkt en värdering bör ske är det enligt min mening för tidigt att nu uttala sig om; det är självfallet angeläget att reformens praktiska tillämpning redan från början följs med uppmärksamhet. Jag vill också säga några ord om reservanternas synpunkter på fullföljdsreglerna. Reservanterna anser att de avvikelser från det ordinära förfarandet som präglar propositionsförslaget gör det angeläget att principen om prövning i två instanser bibehålls i sådan utsträckning att materiellt oriktiga avgöranden i största möjliga mån kan ändras. Man föreslår därför en ordning som innebär utomordentligt vida klagomöjligheter. Till detta vill jag först och främst framhålla att det föreslagna förfarandet ingalunda rent allmänt är sämre än den ordinära rättegången beträffande mindre tvistemål. Tvärtom kan den nya ordningen i många fall vara mera ägnad att få fram ett materiellt riktigt resultat — jag tänker bl.a. på de nya reglerna om materiell processledning. Enligt förslaget skall det finnas möjligheter att korrigera oriktiga domar. Regeln i förslaget fångar enligt min mening in de situationer där det är angeläget att klagomöjlighet finns. Förutom i prejudikatsfall och fall där ny bevisning är aktuell finns möjlighet till ny prövning också i bl.a. det fallet då tingsrättens rättstillämpning måste antas vara oriktig. Enligt min mening tillgodoser dessa regler alla rimliga rättssäkerhetskrav. Man måste vara klar över att ökade klagomöjligheter har avsevärda nackdelar. Förutsättningarna för att komma fram till ett snabbt avgörande skulle försämras och kostnaderna för både parter och domstol skulle stiga. Detta gäller antingen man handlägger målen muntligt eller skriftligt. Den ökade tidsåtgången och partskostnaderna skulle kunna användas som ett obehörigt påtryckningsmedel för att förmå part att efterge sin rätt. Enligt min mening är det här en viktig punkt i förslaget. Ökade möjligheter till fullföljd skulle på ett allvarligt sätt kunna motverka syftet med reformen.

Herr talman! Som justitieministern väl egentligen har antytt, råder det enighet i justitieutskottet om att en sådan reform som den i propositionen föreslagna om rättegång i tvistemål om mindre värden är angelägen. Också vi har noterat att det från rättssäkerhetssynpunkt är tveksamt att så stor del av frågor som rör mindre värden inte kommer till rättens prövning därför att parterna avstår från att processa just på grund av att processkostnaderna överstiger tvisteföremålets värde. Det är ju en otillfredsställande ordning. Vi har alltså alla i utskottet den uppfattningen att en reform är angelägen. Man skulle kunna säga sig att en sådan här reform måhända kunde ha anstått och att frågan kunde ha behandlats samtidigt med den aviserade utredningen om en översyn av rättegångsbalken. Men vi har sagt oss att det rimligen måste dröja ett stort antal år innan man ser resultatet av en sådan översyn. Det kan då inte vara rimligt att låta en sådan här delreform anstå. Men det hindrar inte att samtliga utskottsledamöter i viss mån har känt tveksamhet inför förslaget, som ändå innebär en rätt stor principiell nyhet — låt vara att vi sedan har accepterat nyheterna till övervägande del, även reservanterna. Vad vi har ställt oss frågande till är avgränsningen av tillämpningsområdet, obligatoriet, förbudet mot ersättning för advokatkostnader, domstolens nya roll och fullföljdsbegränsningen. Jag trodde länge att vi i utskottet skulle kunna bli överens, eftersom de nya reglerna i viss mån får ses som en försöksverksamhet, vilket även departementschefen antydde. Vi har från reservanternas sida ytterligare velat understryka det och hävdar att förutsättningen för att man skall acceptera en reform, för vilken man kan sätta så stora frågetecken, borde vara att det verkligen klart sägs ifrån att detta betraktas som en försöksverksamhet med en i tiden angiven begränsning. Det är på den punkten som den stora skiljaktigheten egentligen ligger. Jag vet inte om herr statsrådet här närmare vill utveckla vad han lägger in i begreppet ”i viss mån en försöksverksamhet”. Det får ju inte vara ord som inte innebär någonting i realiteten. Men när nu reservanterna anser att det är viktigt att det här verkligen får karaktären av en försöksverksamhet, så har vi också velat se till att man, när tiden för försöksverksamheten löper ut, också har förutsättningar att bedöma och utvärdera reformen. Det är också, som jag ser det, anledningen till reservationen 2.

Vi anser det vara en väsentlig förutsättning för denna utvärdering. Vidare har vi, som herr statsrådet kanske uppmärksammat i reservationen 2, sagt att om man då får positiva erfarenheter av reformen, så kan vi i det läget gå tillbaka till den lagtext och det snävare fullföljdsförfarande som föreslås i propositionen och som utskottsmajoriteten ansluter sig till. Det är väl kanske inte så konstigt att man känner en viss tvekan inför denna reform. Obestridligen får våra underrätter när det gäller förfarandet i dessa mindre tvistemål en delvis ny roll. För min personliga del vill jag gärna säga att jag ser domstolens mer aktiva ledning av processen som någonting bra i och för sig, men min fråga därvidlag är: Vad får det för konsekvenser när det gäller allmänhetens uppfattning om domstolarna? I dag tror jag att människor i allmänhet har uppfattningen att en domstol är objektiv; den står över parterna och den fattar sina beslut oavsett parternas individuella önskemål. Men om nu domstolen i större utsträckning både skall förlika och försöka bistå den ena eller den andra parten, så kan man komma i lägen då människor — jag tror i stor utsträckning med orätt — kan få den inställningen att domstolen har ändrat karaktär; man har inte längre intrycket att domstolen företräder den objektivitet som ändå är så grundläggande för vårt rättsväsende. Det är anledningen till att vi reservanter samtidigt som vi accepterar reformen verkligen vill ha garantier för att det hela betraktas som en försöksverksamhet och att det kommer att göras en utvärdering. Jag tror också att statsrådet har noterat utskottets försök att göra ett förtydligande när det gäller förfarandet vid underrätt, i synnerhet i fråga om propositionens synpunkter att målen i regel bör avgöras vid ett sammanträde. Vi har lagt ner en viss möda på att försöka förtydliga detta, så att domstolarna inte skall känna sig alltför bundna av kravet på ett sammanträde. Där det finns anledning skall man kunna ha ett sammanträde som har förberedelsekaraktär och därefter ett nytt sammanträde då målet avgörs. Jag tror att det är viktigt att vi fått ett sådant förtydligande, eftersom man bl.a. i fackpressen i varje fall satt frågetecken i kanten för de synpunkter som i den delen framförts i propositionen. Får jag till slut, herr talman, ta upp en detaljfråga, som utskottet inte har gått närmare in på men som tas upp i propositionen. Det gäller allmänna reklamationsnämndens ställning. Det sägs i propositionen att det så småningom kan bli aktuellt att göra en översyn av allmänna reklamationsnämndens ställning och verksamhet. Personligen tycker jag att detta vore angeläget.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

Herr talman! Rättegångsförfarandet i tvistemål i vårt land anses allmänt fylla höga krav på rättssäkerhet. Denna rättssäkerhet beror på många olika omständigheter men kanske främst på tre faktorer. För det första: utformningen av själva förfarandet inför domstolen. För det andra: rätten för parterna att ta advokat eller annat sakkunnigt biträde till sin hjälp. För det tredje: rätten för part att få sin sak prövad i åtminstone två domstolsinstanser, så att eventuella felaktigheter och misstag i den första instansen kan rättas till. På alla dessa tre grundläggande punkter innebär det föreslagna förenklade förfarandet försämringar av rättssäkerheten. Det är därför förklarligt att många remissinstanser, särskilt inom rättsväsendet, har ställt sig avvisande eller i varje fall tveksamma till ett sådant här förfarande. För min egen del har jag emellertid i likhet med övriga ledamöter i justitieutskottet i huvudsak godtagit propositionen, och anledningen till detta är vad justitieministern både i propositionen och här i dag har anfört. Jag vill uttrycka det på följande sätt: Den ordinära tvistemålsprocessen fyller visserligen som jag nyss nämnde höga krav på rättssäkerhet. Men som så många andra goda ting är den dyrbar. Rättegångskostnaderna för parterna kan även i mål om ganska begränsade värden uppgå till åtskilliga tusen kronor, och det är inte ovanligt i sådana mål att rättegångskostnaderna blir högre än hela värdet av det som man tvistar om. Visserligen ger den nya lagen om rättshjälp ökade möjligheter för den enskilde parten att få hjälp av det allmänna till sina rättegångskostnader. Men om han förlorar målet måste han i regel betala motpartens rättegångskostnader, och det kan bli dyrbart. Många människor anser sig helt enkelt inte kunna ta en sådan risk och ser sig därför tvingade att avstå från att göra sin rätt gällande inför domstol, vilket ofta innebär att de helt enkelt måste uppge sin rätt. Detta är naturligtvis högst otillfredsställande. Särskilt torde detta, som justitieministern också har anmärkt, gälla i konsumenttvister av olika slag, t.ex. frågan om huruvida inköpta varor är i godtagbart skick eller om reparationskostnaderna på en bilverkstad eller någon annan plats är skäliga och rimliga. Dessa människor blir då helt utan det rättsskydd som en process är avsedd att ge. För dem måste det vara bättre att få ett billigare förfarande, även om rättssäkerheten något minskas, än att inte alls ha ekonomisk möjlighet att få sin sak prövad av domstol. På den här punkten är jag alltså helt överens med justitieministern. Men om man nu, herr talman, godtar förslaget om ett förenklat rättegångsförfarande i tvistemål om mindre värden anser jag att två förutsättningar bör uppställas. För det första bör förfarandet påbörjas som en försöksverksamhet innan man definitivt införlivar det med vår processordning. Detta hävdas i reservationen 1. Fru Kristensson har nämnt härom och jag instämmer i hennes uttalande. För det andra bör den nödvändiga minskningen av rättssäkerhetsgarantierna i det förenklade förfarandet bli så liten som möjligt utan att man äventyrar det föreslagna förfarandets användbarhet för de människor det är avsett för. I detta avseende tycker jag propositionen har tillgripit vad man kanske skulle kunna kalla något större våld än nöden kräver. Detta gäller i högre eller lägre grad alla de tre rättssäkerhetsgarantier som jag tidigare talat om. Vad först gäller utformningen av rättegångsförfarandet är detta för närvarande ordinärt uppdelat i två stadier: den förberedande behandlingen och huvudförhandlingen. Under förberedelsen reder man ut parternas ståndpunkter i målet och parterna får tala om vilken bevisning de tänker åberopa. Tack vare detta riskerar ingen part att bli överrumplad av bevisningen från motpartens sida. Detta gör det i regel möjligt att koncentrera själva prövningen av målet, den s.k. huvudförhandlingen, till ett enda sammanträde, där domstolen får en samlad överblick över målets detaljer och därmed ett bra underlag för sin dom. I det förenklade förfarandet slopar man reglerna om denna uppdelning på förberedelse och huvudförhandling och ger i stället mycket allmänna och ganska vaga föreskrifter om förfarandet. Jag vill ifrågasätta om det inte hade varit möjligt att behålla reglerna om en uppdelning av förfarandet i förberedelse och huvudförhandling. Det är klart att man då hade fått modifiera och uppmjuka de regler som gäller för det ordinära förfarandet, men det hade ändå varit en garanti som man hade bibehållit för en såvitt möjligt riktig dom. Nu ger ju de regler propositionen föreslår inget förbud mot att dela upp förfarandet i förberedelse och huvudförhandling. Jag förmodar att det är justitieministerns avsikt att det skall ske en sådan uppdelning, fast under friare former än enligt det ordinära förfarandet. Jag hoppas domstolarna kommer att begagna den möjligheten. Det behöver inte innebära att det blir mer än ett sammanträde. Redan nu avgörs många mål vid första sammanträdet. Det hela understryker, tycker jag, behovet av att förfarandet ses som en försöksverksamhet. Vidare gäller det möjligheten att använda sakkunnigt biträde. Propositionen framhåller att kostnaden för juridiskt biträde oftast är den dyraste posten i rättegången. Jag håller med om att det därför är nödvändigt att starkt begränsa behovet av biträde, om man över huvud taget skall kunna få sådan användning som man tänkt sig av det här förenklade förfarandet. I reservationen 1 framhålls att man kanske på någon punkt har gått alltför långt i begränsningarna och att någon uppmjukning vore tänkbar. Även det får ju försöksverksamheten ge upplysning om. Jag vill särskilt peka på det fallet att målet, på den ena eller andra grunden, förs till hovrätten. Där är naturligtvis behovet — även om det gäller skriftligt förfarande — något större för den som har allmän rättshjälp att få biträde av en advokat, bekostad av allmänna medel, än i underrättsförfarandet, där det sker ett mera nära samarbete mellan domstolen och parterna. Den tredje rättssäkerhetsgarantin, nämligen rätten att få sin sak prövad av minst två domstolsinstanser, är en punkt där jag tycker att propositionen har den största bristen. Trots vad justitieministern sade i sitt anförande tror jag inte man kan bestrida att det förenklade förfarandet i underdomstolarna ger ökade risker för felbedömningar. Det är svårare för domstolen att fungera som ombud för båda parterna, råda dem vilken bevisning de skall komma med, råda dem hur de skall lägga upp förfarandet, och samtidigt kunna få underlag för en fullgod dom. Dessutom kan man väl inte helt bortse från att det ibland kan bli så att det agerande som domaren nu åläggs ändå i någon mån kan nagga förtroendet för hans opartiskhet i kanten hos en del parter — med orätt, som utskottets ordförande tillade.

Enligt propositionen skall ändring av dom i högre instans bara kunna ske i mycket begränsad omfattning.

I reservationen 2 föreslås att den sista punkten, grovt förbiseende eller grovt misstag, ändras till att avse alla fall där hovrätten vid sin bedömning av ansökan om prövningstillstånd finner anledning att anta att underrättens dom bör ändras. Detta är den gamla ändringsdispensgrunden som man förut hade vid fullföljd till högsta domstolen. När justitieministern säger att det skulle ge utomordentligt vida klagomöjligheter kan jag inte helt hålla med honom därför att denna grund om ändringsdispens i högsta domstolen på den tid den användes där i mycket få fall ledde till fullföljdstillstånd. Jag tror inte att man skulle behöva räkna med så väldigt många fall där hovrätten redan på handlingarna skulle säga att detta får ändras och därför ge fullföljdstillstånd. Men det skulle ge trygghet för den enskilda människan som kanske inte är nöjd med domen i första instans. Det skulle vara egendomligt om hovrätten skulle säga: Här har faktiskt underrätten gjort ett misstag, visserligen inte ett grovt misstag eller ett grovt förbiseende, och underrättens dom borde ändras, men det gör vi inte därför att ingen av de övriga grunderna föreligger. Tilltron till det enklare förfarandet skulle öka om man åtminstone under försöksverksamheten hade denna något ökade möjlighet till prövning i hovrätten. Det är klart att en utvidgning av möjligheterna att få saken prövad i hovrätten ökar kostnaderna när hovrätten tar upp målet. Den omständigheten föreligger dock redan, eftersom även propositionen föreslår att hovrätten skall kunna ta upp ett mål. Både i de fall som propositionen föreslår och i det fall som reservanterna vill lägga till är det — och det vill jag understryka — önskvärt att kostnaderna för den enskilda parten vid hovrättsförfarandet begränsas så mycket som möjligt. I regel kan hovrätten bedöma målet på handlingarna utan någon muntlig förhandling och utan att behöva kalla parter och vittnen till sig. Men undantagsregeln om möjlighet att få anlita biträde på allmän bekostnad kanske bör tillämpas något mer generöst i hovrättsförfarandet därför att de flesta människor inte har förmåga att skriva en inlaga till hovrätten. Detta gäller emellertid oavsett om reservationen 2 bifalls eller inte. Undantagsvis kan det naturligtvis bli nödvändigt med ett sammanträde dit parter och eventuella vittnen kallas i hovrättsförfarandet. Även detta gäller oavsett om reservationen bifalls eller inte. Jag vill därför understryka behovet och angelägenheten av att hovrätten begagnar sin möjlighet att sammanträda utanför hovrättsorten, så att parterna inte belastas med de ytterligare resekostnader som annars skulle uppstå. Det man lägger på dem blir under sådana förhållanden besväret att skriva en inlaga — kanske någon gång två inlagor — till hovrätten och att infinna sig till ett nytt sammanträde, förhoppningsvis på samma plats som den där det första Herr talman! Jag bedömer det som angeläget med denna, som jag ser det, begränsade utvidgning av möjligheterna att få en sak prövad i hovrätten. Vi skall ju ändå tänka på att syftet med förfarandet självfallet inte bara är att det skall bli billigt utan att det också skall bli så säkert att felaktiga domar skall vara sällsynta undantagsfall. Till slut, herr talman, vill jag uttrycka den förhoppningen att det förenklade förfarandet, helst med de modifikationer som reservanterna föreslår, kommer att bli till nytta för de människor med begränsade inkomster som nu ofta inte har råd att gå till domstol. Jag är övertygad om att domstolarna kommer att göra sitt bästa för att förfarandet skall bli så bra som möjligt för de människor som det främst är avsett för. Med det anförda, herr talman, vill jag yrka bifall till reservationerna 1 och 2.

Herr talman! Inom centerpartiet anser vi att det är bra att rättegången i tvistemål om mindre värden nu kan förenklas. Vi ansluter oss därför i huvudsak till de förslag som har framlagts i propositionen 87. Någon motion i ärendet har vi inte avlämnat. Under utskottsbehandlingen har emellertid överväganden i frågorna om rättssäkerheten och rätten att fullfölja talan till hovrätt medfört att centerpartiets utskottsrepresentanter anslutit sig till reservationerna 1 och 2 vid utskottets betänkande nr 36. Jag har inga andra skäl att anföra för dessa reservationer än vad tidigare talesmän för dessa framfört, och jag kan nöja mig med att instämma i deras motiveringar. Vi vill inte yrka avslag på propositionen. Förslagets begränsningar i rättssäkerhetsavseende i förhållande till gällande rättegångsordning är trots allt inte av den arten att det går att kräva ett avslag. Men även departementschefen måste känna en viss tvekan, eftersom han i propositionen och även här i dag sagt att reformen i viss mån får ses som en försöksverksamhet, som får följas med uppmärksamhet och utvärderas. Vi vill av samma anledning att man redan nu försöker fastställa en lämplig försökstid, och vi har angivit att en sådan kunde vara exempelvis tre år. Herr talman! Jag behöver i övrigt inte upprepa vad fru Kristensson och herr Ernulf har sagt utan ber med det anförda att få yrka bifall till reservationerna vid justitieutskottets betänkande nr 36.
Herr talman! Fru Kristensson har med anledning av att jag inte kan instämma i förslaget om en bestämd tidsgräns på tre år för den föreslagna reformen velat få ett förtydligande av mitt uttalande att det i viss mån är fråga om en försöksverksamhet. Vi avser ju att uppmärksamt följa utvecklingen. Det kan visa sig att man kanske kan göra ändringar eller förbättringar redan innan tre år har gått. Men det kan också hända att man behöver en längre tid än tre år, beroende på att systemet kan komma att fungera rätt hyggligt, och då, menar jag, kan det inte vara så bra att ta precis tre år som det absolut bästa i det här fallet. Jag vill alltså hänvisa till att vi är medvetna om att det här är en försöksverksamhet. Därav framgår också att vi måste extra uppmärksamt följa hur det hela utvecklas. Fru Kristensson uppehöll sig också vid risker som det här förslaget skulle kunna innebära för domstolens objektivitet. Det är ju en oerhört betydelsefull fråga, vilket system vi än har, att allmänheten skall ha förtroende för domarnas vilja att försöka vara så objektiva som någon kan vara.

Till herr Ernulf och även till fru Kristensson vill jag säga beträffande fullföljdsmöjligheterna att det är nödvändigt — det vill ingen bestrida — med restriktivitet, om systemet skall klaffa. Man kan liksom inte öppna en ventil enbart på ena hållet, om man inte vill äventyra hela reformen. Vi har kommit fram till att de överprövningsmöjligheter som ges är tillräckliga för att inrymmas inom ramen för den här reformens syften.

Herr talman! Justitieministern höll med mig om att det är väsentligt att allmänhetens tilltro till domstolarnas objektivitet inte förändras, men han nämnde att det i det hänseendet kan vara ett problem vilket system vi än har. Enligt justitieministern är det ett önskemål att domarna skall vara så objektiva som möjligt. Det är inte domarnas objektivitet jag har upplevt som problem, men jag håller inte med herr statsrådet om att ett sådant problem kan uppstå vilket system vi än har. Det nuvarande systemet, där båda parterna kan företrädas av ombud som tillgodoser sin parts önskemål, varefter domstolen fäller avgörandet objektivt med hänsynstagande till vad båda parter har framfört, bör rimligen leda till att parterna får inställningen att här handlar domstolen objektivt. Men ifall domstol aktivt skall hjälpa den ena parten, som man kanske tycker har sämre förutsättningar att föra sin talan än den andra, är det naturligt att den andra parten — fastän kanske med orätt — kan få uppfattningen att domaren inte är opartisk. Det menar jag är en fara som ligger i det här förslaget, och det är ett av skälen till att vi vill få till stånd en utvärdering. Anledningen till att vi har föreslagit en tidsbegränsad försöksverksamhet är att vi vill ha garantier för att man verkligen vidtar åtgärder för att kunna utvärdera försöksverksamheten. Det räcker ju inte bara med att vi, som herr statsrådet säger, får betrakta det i viss mån som en försöksverksamhet, ifall man sedan inte har erforderligt underlag att göra utvärderingen. Ett sådant underlag, menar vi, får man genom att i varje fall under denna försöksperiod låta ett större antal mål gå till överprövning i hovrätt än vad som är tänkt enligt propositionens förslag. Ifall det praktiskt taget inte blir några möjligheter att överklaga, hur skall man då kunna bedöma om avgörandena i underrätten har varit riktiga? Sedan håller jag med herr statsrådet om att för att systemet skall klaffa så krävs det att man inte får ett fullt utbyggt tvåinstanssystem. Det är ju därför vi har sagt att ifall den här försöksverksamheten visar att förfarandet är tillfredsställande i underrätt, kan man ta den mera strama och begränsade möjlighet till överprövning i hovrätt som föreslås i propositionen.

Herr talman! Den fråga som vi nu behandlar är principiellt mycket viktig — den handlar ju om möjligheten att bereda människor en bättre rättstrygghet. Därför bör vi kanske ägna litet tid åt att diskutera den här frågan även om vi, efter den redogörelse vi har fått från departementschefen och efter de inlägg som gjorts, väl har ganska klart för oss hur problematiken är. Jag vill med tillfredsställelse notera att alla företrädare för reservanterna som talat här har strukit under att vi i huvudsak är eniga om att det finns behov av den här reformen och att man med den avhjälper en påtaglig brist i rättssäkerheten. Även om man formellt har en oklanderlig rättssäkerhet tack vare bestämmelserna i rättegångsbalken kan nämligen rättssäkerheten för många människor te sig illusorisk när kostnaderna riskerar att bli så överväldigande att man inte kan skaffa sig rätt inför domstol. Därför är jag väldigt glad över denna enighet i huvudsak. De invändningar som föreligger skall inte undanskymma det viktiga faktum att vi godtar propositionen — med vissa reservationer från reservanternas sida. Skillnaden mellan utskottsmajoriteten och reservanterna är kanske att reservanterna är litet mera pessimistiska beträffande verkningarna av avsteg från de hävdvunna rättssäkerhetsprinciperna i rättegångsbalken och alltså befarar att fler olyckor skall inträffa än vad vi i utskottsmajoriteten tror. Med de bestämmelser i lagen som här har utformats tycker jag att man tillgodoser, som departementschefen nyss sade, behovet av en ökad rättssäkerhet för människorna i så måtto att de kan gå till domstol och få sin rätt utan att man eftersätter rimliga krav på trygghet när det gäller förfaringssättet. Jag har inte kunnat bli övertygad, vare sig av debatten i utskottet eller av debatten här, om att man behöver gå så långt som reservanterna förordar och göra gällande, som herr Ernulf gjorde nyss, att det måste vara en försöksverksamhet innan man införlivar bestämmelserna med processlagstiftningen. Det förefaller mig litet egendomligt. Jag förstår inte riktigt hur man skall kunna ha en försöksverksamhet utan att vi får en lag. Men en lag kan ju upphävas. Vi kan inte gärna göra avsteg från rättsregler, som vi har godkänt, utan att riksdagen i laga ordning beslutar om detta. Jag tror att den här tidsbegränsningen på tre år som man vill ha i reservationen 1 är litet olyckligt vald. Skulle det vara så illa att de farhågor besannas som herr Ernulf så vältaligt här har skildrat, då torde vi få lov att ta den här saken under omprövning tidigare. Dessutom har det ju aviserats i propositionen att det kommer att göras en översyn av rättegångsbalkens regler som helhet men att det kommer att ta så lång tid att man därför inte bör uraktlåta att nu genomföra denna partiella reform. Det betyder alltså att vi inom en inte alltför avlägsen framtid får en allmän översyn av rättegångsbalkens regler, och då är det alldeles självklart att man också kommer att utvärdera och följa resultatet av det här experimentet. Vi är ju alla överens om att man här gör avsteg från vissa hävdvunna principer för hur det skall gå till vid en rättegång, men jag tycker att de avstegen är så försiktigt gjorda att jag helhjärtat kan instämma i vad lagrådet yttrat, att de brister som möjligen kan föreligga i fråga om rättssäkerhet mer än väl uppvägs av de stora fördelar som man vinner. När det sedan gäller frågan om överprövning, så kan man ha en viss förståelse för resonemangen där. Men vi skall hålla i minnet att det gäller att verkligen åstadkomma en ökad rättstrygghet för människor som har begränsade inkomster, och då måste vi också garantera att de med någorlunda säkerhet skall kunna överblicka de ekonomiska konsekvenserna av att ge sig in i en rättegång. Öppnar man alltför vidsträckta möjligheter till överklagning har man liksom undergrävt möjligheterna att över huvud taget ge ett begrepp om vad den här reformen kan vara värd. Vi kommer fortfarande att befinna oss i den situationen att många människor säger sig att de inte har råd att ta risken att skaffa sig rätt, därför att det kan bli för dyrbart, och då gör man som man gjort tidigare: avstår från att få sin rätt. Det är ju det vi vill komma bort från. Detta gör, herr talman, att jag helhjärtat ansluter mig till utskottsmajoritetens förslag om bifall till propositionen.
Herr talman! Till fröken Bergegren vill jag säga att jag självfallet är på det klara med att även en försöksverksamhet fordrar lagstiftning — det framgår ju också av att jag har röstat för bifall till en lagstiftning härom. Men när jag säger att man skall ha försöksverksamhet innan man införlivar förfarandet med vår processordning menar jag naturligtvis innan man införlivar det såsom en ordinär del i vår processordning, och jag vidhåller önskemålet om försöksverksamhet. Vidare sade fröken Bergegren — möjligen litet skämtsamt — att uttalandet i reservationen 1 om en treårig försökstid skulle hindra att man upphävde eller ändrade lagen, om det före utgången av dessa tre år skulle visa sig att förfarandet inte är godtagbart. Då vill jag bara påpeka att i reservationen 1 talas det om en omprövning inte efter tre år utan senast inom tre år. Därmed tror jag att fröken Bergegrens farhågor på den punkten kan vara stillade.
Herr talman!

Det gör att jag känner mig mer styrkt i min uppfattning än tidigare.
Herr talman! Då har nog fröken Bergegren helt missförstått mig. Jag påvisade vissa faror med lagstiftningen men uttryckte samtidigt den förhoppningen att våra domstolar skulle kunna utforma förfarandet på ett tillfredsställande sätt. Och det gläder mig naturligtvis om fröken Bergegren också tror att så kommer att bli fallet.

Herr talman! Herr Signell framställde visserligen inget yrkande, men jag vill ändå förklara hur vi sett på denna fråga från utskottets sida. Jag håller inte med herr Signell då han säger att vi kryper bakom omsorgslagen när vi yrkar avslag på motionerna. Det är det som händer inom särskolan som gör att vi inte kan bifalla motionerna. Därtill kommer att remissinstanser har yrkat avslag på motionerna. Låt mig till att börja med ta upp motionen 165, där motionärerna begär att studieoch yrkesorienteringen för grundsärskolan skall omorganiseras enligt samma riktlinjer som skall gälla för studieoch yrkesorienteringen i grundskolan och gymnasieskolan. Det nya systemet med kommunalt anställda syo-tjänstemän för grundskolan och gymnasieskolan skall vara genomfört den 1 juli 1974 och är avsett att ersätta tidigare organisation, vilken bl.a. innebar att arbetet med studieoch yrkesorientering bedrevs väsentligt olika i grundskolan och i gymnasieskolan. Dessa olikheter beredde eleverna svårigheter. Det nya systemet — som alltså skall vara genomfört den 1 juli 1974 — är en försöksverksamhet som skall utvärderas. Först därefter skall det mera långsiktiga beslutet fattas om hur det framtida syo-systemet skall se ut. Den frågan skall underställas riksdagen för prövning — det beslöt vi 1971. I och för sig är det självklart att varje förbättring av anordningar inom det vanliga skolväsendet också skall komma särskolans elever till godo. Myndigheter, både centralt och lokalt, skolan själv, elevernas föräldrar, handikapprörelsen m.fl. följer med uppmärksamhet att så sker. Men det är inte alltid lämpligast att låta förbättringar och utvecklingstendenser få samma form för olika elevgrupper. Skolöverstyrelsen är nu i full gång med arbetet på läroplanen för särskolans yrkesundervisning, och samtidigt arbetar man med att ytterligare utveckla studieoch yrkesorienteringen för eleverna på detta stadium i särskolan. Enligt utskottets mening bör erfarenheterna från den pågående försöksverksamheten avvaktas innan ställning tas. I motionen 665 begärs att yrkesskolans innehåll och målsättning skall bli föremål för utredning och att yrkesskolan skall betecknas som gymnasieskola. Herr Signell beklagade att det hade gått fem år innan man hade tagit itu med den här arbetsuppgiften på skolöverstyrelsen. Då tycker jag att det är beklagligt att herr Signell nu, när man håller på med den på SÖ, vill sätta i gång med en utredning. Motionen är — så skulle jag vilja se den — ett utslag av det varma intresse och den uppmärksamhet som ägnas frågor om likvärdiga möjligheter och rättigheter för de psykiskt utvecklingsstörda eleverna och för de elever som går i den vanliga skolan. Jag tror att vi alla är helt ense med motionärerna i önskan om att vad som bjuds de psykiskt utvecklingsstörda ungdomarna skall vara en fullvärdig motsvarighet till vanliga ungdomars gymnasieskola.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

Herr talman! Jag har i reservationen 2 stött motionen 490 vari begärs att generella hastighetsbegränsningar på vägar utanför tätorter skall omvandlas till rekommenderade farter. Jag yrkar, herr talman, bifall till denna reservation. Jag är fullt på det klara med att införandet av hastighetsbegränsningar har medfört en ökad trafiksäkerhet här i landet med en gynnsam nedgång av antalet olyckor och därmed av döda och skadade. När jag likväl önskar övergång till rekommenderade hastigheter på vägar utanför tätorterna är det närmast för att vi under en försöksperiod skall kunna pröva i vad mån trafiksäkerheten påverkas av en sådan metod att reglera trafikrytmen. Jag är nämligen övertygad om att den enskilde trafikanten känner det ansvar som rekommenderade hastighetsbestämmelser innebär och att vi skulle få en smidigare trafikrytm och en ökad trafiksäkerhet om vi införde ett sådant system. Det kan heller inte vara nyttigt för den allmänna laglydnadeh i landet att på detta sätt orsaka att kanske tusentals människor varje dag bryter mot givna bestämmelser. Jag yrkar också, herr talman, bifall till reservationen 3 som vilar på motionen 311 av herr Hernelius. Denna motion syftar till att ändra vägtrafikkungörelsen så, att de som går mot rött ljus inte ovillkorligen skall straffas. Vi har alla som gångtrafikanter upplevt den konfliktsituation som det innebär att stå och stirra mot en röd gubbe som lyser vid ett övergångsställe på en gata som kanske är helt otrafikerad. Det är svårt att förstå att utskottet inte kan gå med på ett bifall till en motion som lägger ansvaret för den enskildes handlande i en sådan här situation på den enskilde själv. Utskottet säger att det kan medföra svåra bedömningar för den enskilde. Det är väl inte svårt att bedöma om ett fordon hörs eller syns! Vägtrafikstadgan utsätter faktiskt vägtrafikanterna för betydligt svårare bedömningar. En trafikregel som dagligen överträds av tiotusentals människor torde vara skadlig från trafiksäkerhetssynpunkt, eftersom den lätt skapar nonchalans även mot andra trafiksäkerhetsregler. Gång på gång har från kammarens talarstol, inte minst från regeringshåll, försäkrats att regler som inte iakttas gör mer skada än nytta. Få exempel i lagstiftningen torde vara så klara som det nu diskuterade. Det ovillkorliga förbudet har aldrig begärts av riksdagen — det tillkom vid övergången till högertrafik. Tiden borde nu vara inne att avskaffa detsamma. Jag yrkar, herr talman, bifall till reservationen 3. Eftersom jag är reservant även beträffande reservationen 1 yrkar jag bifall också till den reservationen.

Herr talman! I ett par motioner — dels 181 av herr Hermansson m.fl., dels 477 av herr Gustavsson i Ängelholm m.fl. — har yrkats att riksdagen uttalar sig för att maximilängden på landsvägsfordon begränsas till 18 meter. Detta är ingen nyhet för riksdagen. Som fröken Hörlén framhöll beslöt 1970 års riksdag att hemställa hos Kungl. Maj:t om en prövning av maximilängden. Ärendet var även uppe under 1972 års riksdag, då det också beslöts att avvakta utredningens betänkande. Just denna prövning av långa lastfordon i trafiken äger nu rum. Trots den pågående utredningen har trafikutskottets majoritet ändå inte kunnat avvakta resultatet av denna utredning utan vill ge vissa uppfattningar till känna i fråga om lastfordons maximilängd. Jag anser det vara felaktigt med dylika yttringar just under en pågående utredning. Om riksdagen skulle anta denna majoritetsskrivning, kan det väl betraktas såsom en viss anvisning — jag vill inte säga styrning — till en pågående utredning. Det är något högst ovanligt i det svenska utredningsväsendet. En utredning bör vara förutsättningslös i alla avseenden, och det kan den väl knappast vara om riksdagen skulle anta majoritetsförslaget sådant det nu föreligger. Det finns faktiskt inga belägg för att lastfordon med 24 meters längd förorsakar flera olycksfall än kortare fordon. Just detta söker utredningen klarlägga. Man kan måhända i stället säga att i händelse lastfordonens längd skulle begränsas till 18 meter — det har t.o.m. sagts 15 meter i vissa sammanhang — så kommer antalet fordon att öka. Det är helt naturligt, för den mängd som skall fraktas blir ju lika stor, och därmed blir det tätare trafik på våra vägar. Det kan antas att ökningen av antalet fordon förorsakar mera besvär och tillika ett större antal olyckor än om lastfordonens längd tillåts uppgå till 24 meter. Det bör också tas med i beräkningen att en maximering av lastfordonens längd till 18 meter innebär en fördyring av frakterna. Detta är av betydelse inte minst för skogsnäringen, vars förädlingskostnader till stor del utgörs av fraktkostnaderna. Det gäller ju för oss att se till att förädlingskostnaderna hålls nere så långt som möjligt — jag tänker närmast på trävaror och papper som skall exporteras — för att vårt näringsliv skall stå sig i konkurrensen. Herr talman! Det må vara hur som helst med detta — utredningen skall ju analysera alla dessa problem — en sak är dock ett givet faktum: att under nu pågående utredning göra ett förhandsuttalande, som trafikutskottets majoritet har besvärat sig med, måste vara absolut fel. Det finns inga fakta i målet att hålla sig till utan bara antaganden och tro på att det förhåller sig så som majoriteten anfört i betänkandet. Vi har inte tillgång till fakta förrän frågan blivit belyst i sin helhet. Jag kanske kan tillägga att vad man hittills ändock har fått fram är att lastfordon med 24 meters längd inte tycks förorsaka flera trafikolyckor än andra lastfordon.